Herr talman! Det är självklart att man i en demokrati skall ha allmän och lika rösträtt. Det bör också vara självklart att denna allmänna rösträtt skall vara så ren som möjligt, dvs. den skall inte vara begränsad av en rad specifika krav som utesluter vissa medborgargrupper.

Vad gäller de kommunala valen har vi gått ytterligare ett steg genom besluten i höstas: även invandrare som inte är svenska medborgare får vara med och rösta. Men det finns en grupp svenska medborgare som — trots att de uppfyller de materiella krav som grundlagen anger för rösträtt — av formella skäl länge helt var utestängda från rösträtten. Det gäller de s.k. utlandssvenskarna. Genom sin utflyttning föll de ur mantalslängderna, vilket medförde att de inte kom med i röstlängderna, och därmed kunde de inte heller rösta.

Jag skall, herr talman, inte dra någon lång och utförlig historik i det ärende det här gäller. Jag skall bara påpeka ett par saker. Efter ett mångårigt utredande och efter en myckenhet av om och men beslöt riksdagsmajoriteten 1967 att utlandssvenskar, som inte varit hemifrån mer än fem år, genom ett särskilt förfarande skulle komma med i röstlängd. Man hade diskuterat alla möjliga andra tänkbara avgränsningskriterier men funnit att inget av dem var hållbart. Och så bestämde man sig för tidsgränsen. Men det var från början rätt uppenbart att även den här tidsgränsen var ett godtyckligt kriterium. Man kan inte gärna påstå att man är en sämre svensk medborgare därför att man varit utomlands i sex år i stället för fem. I konstitutionsutskottet reserverade sig den gången centern, folkpartiet och moderaterna mot tidsgränsen, och i riksdagen röstade ledamöterna från dessa partier mot den. Därefter har vi haft motioner i frågan år efter år. Så småningom fick valtekniska utredningen i uppdrag att ytterligare se på frågan om utlandssvenskarnas rösträtt. Utredningen kom med sitt betänkande den 15 januari 1975. Motioner som väcktes redan under den allmänna motionstiden 1975 har i omgångar skjutits fram i avvaktan på en utlovad proposition. En av de sista dagarna i januari i år kom propositionen och först nu, en god bit in på valåret 1976, kan kammaren behandla ärendet. Vad man nu än har för uppfattning om utlandssvenskarnas rösträtt, så är en sak uppenbar: något särskilt intresse för att få frågan löst har inte funnits från regeringssidan. Det har varit utomordentligt segt att dra fram något förslag. Oavsett hur det går i voteringen här i dag, är det beklagligt att ärendet kommer först nu. Jag har vid andra tillfällen när vi behandlat vallagsfrågor sagt, att det är mycket viktigt att riksdagens beslut kommer i så god tid, att myndigheterna får rådrum att agera och att allmänheten hinner bli ordentligt informerad om de nya regler som skall gälla i valet. Det är särskilt viktigt i den här frågan, eftersom det krävs speciella insatser för att nå ut med information till de medborgare som berörs. Det gäller således nu för alla berörda myndigheter, inte minst våra utlandsmyndigheter, att sätta till alla klutar för att få ut information om de nya reglerna. Den enkätundersökning som valtekniska utredningen genomfört visar tydligt, att det låga valdeltagandet bland de utlandssvenskar som nu haft rösträtt i tre val inte beror på bristande intresse utan på att informationen om gällande bestämmelser inte nått ut. Valdeltagandet har för övrigt ökat betydligt i 1973 års val jämfört med tidigare. I propositionen framläggs en del förslag som är ägnade att underlätta själva valförfarandet. Det är bra. I utskottet har det rått enighet omkring dessa förslag, och jag skall för den skull inte orda mer om dem. Men i själva principfrågan är inte propositionens förslag bra. Man har tydligen ansett att något bör göras men inte för mycket. Propositionen och utskottsmajoriteten föreslår att den gällande femårsgränsen bör ersättas med en sjuårsgräns. Även denna gräns är naturligtvis godtycklig, och någon egentlig motivering för den framläggs inte heller. Man framhåller, märkligt nog, att det tar sju år för invandrare att bli medborgare i Sverige. Det är en sanning med modifikation. För invandrare från de skandinaviska länderna går det som regel snabbare. Om det funnits logik i det förda resonemanget om sambandet mellan den tid det tar att bli medborgare i Sverige och den tidsgräns som skall gälla för utlandssvenskarnas rösträtt, borde således tidsgränsen ha satts snävare för utlandssvenskar bosatta i de nordiska grannländerna. Men nu finns det ingen logik i propositionens motivering. Det är helt orimligt att koppla samman villkoren för utlandssvenskars rösträtt med den tid det tar att bli medborgare i vårt land. Det är ju inte fråga om att ge någon kategori svenskt medborgarskap. Vad det gäller är att se till, att de som redan är svenska medborgare och som fyller de övriga krav som gäller för alla andra svenskar också får rätt att rösta. Sjuårsgränsen är godtyckligt vald, och det är ingen tvekan om att varje tidsgräns av det här slaget måste bli godtycklig. Det finns inga principiella eller tekniska skäl för att ha en särskild tidsgräns. Det ansåg en utredning redan 1965. Det ansåg valtekniska utredningen i sitt betänkande 1975. Det ansåg huvudparten av remissinstanserna. Däremot finns det starka principiella skäl för att slopa tidsgränsen. Det är ju svenska medborgare det gäller och dem bör vi inte frånta rätten att delta i riksdagsvalen. För övrigt måste det av de berörda upplevas som mycket märkligt att de har rätt att rösta i ett val men inte i nästa, utan att de på något sätt blivit vare sig bättre eller sämre svenska medborgare. Ibland anförs det att de som bott utomlands — tidigare var det fem år, nu blir det sju — inte skulle ha något intresse att delta i svenska val. Den tidigare nämnda enkätundersökningen visar att det inte finns grund för ett sådant påstående. Men bortsett från detta är det enda rimliga att lämna till vederbörande själv att avgöra om han eller hon vill delta i valen eller ej. Så gör vi när det gäller andra svenska medborgare. Det finns ingen anledning att i det avseendet behandla utlandssvenskarna annorlunda. Men här som i andra valsammanhang är det viktigt att vi når ut med informationen och underlättar valförfarandet, så att valdeltagandet blir så högt som möjligt. Vi brukar ibland med rätt eller orätt skryta med att vi är pionjärer vad gäller demokratireformer. Det förekom när vi tog beslutet om kommunal rösträtt för invandrare. I den fråga det nu gäller är det ingen risk att vi blir pionjärer. Senast var det Finland som beslöt att ge rösträtt till sina medborgare utomlands utan några tidsrestriktioner. Trepartireservationens förslag innebär att våra utlandssvenskar kommer att få motsvarande rättighet. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 1 av herr Boo m.fl.

Herr talman! Det här riksmötet har förelagts ett par väsentliga reformer vad gäller vår vallag. Den ena avser som sagt invandrarnas rösträtt i kommunalval och den andra utlandssvenskarnas vidgade rösträtt. Den förra reformen kommer tvivelsutan att ge det nuvarande regeringspartiet ytterligare en stor grupp väljare, och den reformen gick också att genomföra snabbt. Den andra reformen, som gäller utlandssvenskarnas rösträtt, har segat sig fram genom årtiondena. Det är en händelse som ser ut som en tanke. Diskussionerna i början på 1950-talet ledde så småningom fram till att dåvarande Kungl. Maj:t år 1958 överlämnade frågan till 1955 års valutredning genom tilläggsdirektiv. Sedan dröjde det tio år innan det blev en proposition. 1967 kom den med den av herr Fiskesjö nämnda femårsgränsen - man skulle ha varit skriven i Sverige senast fem år före valtillfället. Och nu har vi fått en ny proposition. Efter ytterligare sju år hade vi hoppats att det skulle bli en liberal lagstiftning för våra utlandssvenskar, men det har verkligen blivit en västgötaklimax. Man har förändrat femårsgränsen till en sjuårsgräns. Förfarandet har som sagt tagit tid. Det är kanske inte förvånande. Kommittébetänkandet som ligger till grund för propositionen överlämnades till regeringen i januari förra året. Sedan låg det och vilade över sommaren, skickades inte ut på remiss förrän i augusti månad, och sedan fick vi alltså propositionen i januari i år. Därmed har vi förlorat mycken tid för information. Riksskatteverket och våra utlandsmyndigheter har fått väldigt knapp tid att informera svenskar runt om i världen. Ansökan om att bli upptagen i särskild röstlängd skall ju vara inne den 1 juni. Tidsgränser i de här sammanhangen är olyckliga därför att de alltid är godtyckliga. Självfallet finns det utlandssvenskar som kommer att fråga sig: Jag är svensk medborgare och jag är intresserad av och följer med i svensk politik, varför får jag rösta två gånger men inte en tredje gång? Har man över huvud taget givit utlandssvenskarna rösträtt, skall man naturligtvis inte här hemma sitta och bestämma vilka som är värdiga denna medborgerliga rättighet. Det torde som sagt inte gå att finna några bäriga motiv för en sådan här tidsgräns i rösträttssammanhang. Föredragande statsrådet är också fullt medveten om detta — det kan man läsa i propositionen, både på och mellan raderna. Han försöker finna motiv för en tidsgräns och söker motivera den utifrån hurdan utlandssvenskens anknytning kan tänkas vara till hemlandet. Vid tio års utlandsvistelse får man anta, menar departementschefen, att denna anknytning har försvagats och att vederbörande alltså inte skulle intressera sig för att utnyttja någon rösträtt. Vid sju års utlandsvistelse kan anknytningen måhända finnas kvar, medan andra menar att gränsen går vid fem år, osv. Vi kan väl lugnt avstå från dessa fåfängliga spekulationer. Jag måste också ironisera litet mot den passus som även herr Fiskesjö nämnde, nämligen där det i propositionen görs en jämförelse mellan medborgarlagstiftningens sjuårsgräns för att vinna svenskt medborgarskap och en sjuårsgräns för utlandssvenskarnas rösträtt. Det finns ingen vettig koppling mellan de två företeelserna. Eller menar man kanske att en utlänning kan bli försvenskad på sju år och att en svensk kan bli ”avsvenskad” på sju år i utlandet? Det är i så fall verkligen en dråplig jämförelse. Vi bör allt överlåta till den svenske medborgaren själv att avgöra om han vill utnyttja sin rösträtt. Vad är detta för förmynderi, att vi här skall sitta och generellt uttala oss om när intresset för Sverige slutar hos Svensson i San Francisco? Det kan vi lugnt överlåta åt herr Svensson själv. Vi var verkligen mera generösa när det gällde invandrarna, och det var gott och väl. Vi är också strax beredda att bistå dem med tolkhjälp för att klara valförfarandet. Vi borde kunna visa generositet gentemot våra egna också. Den enkätundersökning som också redan är nämnd ger klara besked om den anknytning som finns genom åren hos våra utlandssvenskar.

Av de röstberättigade utlandssvenskarna håller 62 96 rikssvenska tidningar. Det tycker jag är förbluffande siffror, och jag undrar om ens hemmasvenskarna är lika energiska prenumeranter. Jag vet inte, men jag tror inte att vi överträffar de här siffrorna. Den erfarenheten har jag själv efter sju utlandsår att många efter många år i utlandet minutiöst följer vad som sker i Sverige och ofta är bättre informerade om svenska förhållanden än hemmasvenskar. Det finns många inofficiella ambassadörer runt om i vår värld som hedrar det svenska namnet och gör Sverige stora tjänster inom näringsliv, kultur och turism. Det vore verkligen en akt av rättfärdighet och uppskattning att ta bort gränserna för deras rösträtt i riksdagsval. Jag tycker som sagt att resonemanget om anknytning till Sverige och kunskap om landet skall lämnas därhän. Vi ställer inte sådana krav på andra svenska medborgare. Vi låter medborgarskap vara medborgarskap, och däri ingår den allmänna rösträtten. Så länge en svensk bevarar sitt medborgarskap, och därmed sitt svenska pass, har han eller hon tillräckligt deklarerat var han eller hon egentligen hör hemma. Det är och förblir ett tecken på att vederbörande kan tänka sig möjligheten att återvända. Vinner utskottsmajoriteten i dag kommer de många underligheter att kvarstå som nu finns på skilda håll, t.ex. att svenska tjänstemän som har till uppgift att informera om Sverige i utlandet och att motta informationer inte skall få delta i svenska riksdagsval. Det kommer fortfarande att finnas många fartygsbefälhavare som inte bara skattar i Sverige utan också är förordnade som valförrättare ombord i sina fartyg, men själva inte har rösträtt! Skall verkligen sådana företeelser behöva kvarstå? Det borde, herr talman, vara ett självklart uttryck för solidaritet och uppskattning att hemmasvenskarna i dag ger utlandssvenskarna oinskränkt rösträtt. I den förhoppningen yrkar jag bifall till reservation nr 1 som är knuten till detta betänkande.

Herr talman! Frågan om utlandssvenskarnas rösträtt är en gammal bekant här i riksdagen. I folkpartiet anser vi det naturligt att svenska medborgare som är över 18 år gamla och som är myndiga skall ha rösträtt i Sverige. Därför har vi i flera år drivit kravet på att även utlandssvenskar skall ha möjlighet att utöva sina medborgerliga rättigheter. 1974 uttalade sig riksdagen i de här frågorna och sade då, att det finns anledning till antagande att de uppdragna gränserna varit för snäva. Tittar man i den avlämnade propositionen finner man att statsrådet också har uppfattningen att femårsgränsen har varit för snäv. Vad drar då socialdemokraterna för storartade slutsatser av att de kommit fram till att vi har för snäva gränser? Jo, herr talman, de flyttar gränsen från fem till sju år. Propositionen och i viss mån utskottets betänkande är egentligen förbluffande dokument. I propositionen anförs en del märkliga skäl för att sju år skulle kunna vara en bra gräns. Man uttalar nämligen att det är lämpligt att sätta en gräns där man kan anta att människor återvänder inom snar framtid. Eftersom justitieministern sitter här kan jag ställa frågan: Vad är det för epokgörande upptäckt som gjort att man kommit fram till att en svensk som är ute upp till sju år snart kan väntas återvända hem till Sverige medan det inte gäller för en som varit ute i låt oss säga åtta, eller kanske tio eller varför inte fjorton år? Kort sagt: Alla gränser som man drar upp på det här sättet är och förblir godtyckliga. Man utesluter alltså vissa svenska medborgare från deras medborgerliga rättigheter. Det är vad gränsen i praktiken innebär. Liksom herrar Fiskesjö och Werner i Malmö står jag också litet frågande till det andra argumentet i propositionen och majoritetens motivering, där man påstår att man försöker koppla ihop tiden för en sådan här gräns med kvalifikationstiden för att bli svensk medborgare. Jag skulle vilja fråga: Innebär detta att socialdemokraterna, om de finner att de vill ge utlandssvenskarna ökad rösträtt, kommer att förlänga kvalifikationstiden när det gäller invandrarnas medborgarskap? Jag hoppas verkligen att så inte är fallet. Men det är onekligen den logiska konsekvensen av socialdemokraternas resonemang i det här fallet. Tidigare talare har nämnt fördröjningen i behandlingen av denna fråga, och den fördröjningen är djupt beklaglig. Det finns anledning att kritisera regeringen för denna, men riksdagen har i dag chansen att fullgöra sin del av behandlingen, nämligen genom att godkänna kravet på att svenska medborgare som har uppnått myndig ålder och är myndiga skall ha rösträtt i Sverige. Det är den grundläggande demokratiska principen det gäller, inte som socialdemokraterna försöker göra gällande huruvida utlandssvenskarna är intresserade av att rösta i Sverige. Det får de avgöra själva. Det är inte heller fråga om hur många tidningar och vilka tidningar de läser. Vad det gäller är om man som svensk medborgare har rösträtt i Sverige eller inte. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 1.

Herr talman! Från borgerligt håll har under lång tid drivits en kampanj för att utlandssvenskarna skall ha rösträtt i svenska val oberoende av hur länge de vistats i ett annat land. Valtekniska utredningen föreslog också att den nuvarande femårsgränsen skulle slopas. Utredningen var dock inte enig på denna punkt. Regeringen har valt att föreslå en sjuårsgräns för utlandssvenskarnas rösträtt. Man går alltså emot majoritetsförslaget från valtekniska utredningen. Samtidigt ger man dock efter ett stycke för kravet på vidgad rösträtt. De borgerliga kan åtminstone notera en delframgång för sina krav. Vad bör utgöra grundregeln för fastställande av var människorna skall ha sin rösträtt? Enligt vänsterpartiet kommunisternas mening bör utgångspunkten vara att man skall kunna utöva rösträtt och påverka samhällsutvecklingen i det land där man arbetar och bor. Detta har varit vägledande när invandrarna erhållit kommunal rösträtt i Sverige. Invandrarna bör kunna påverka de kommunala frågorna i den kommun de är bosatta i. Vänsterpartiet kommunisterna företräder också uppfattningen att invandrarnas rösträtt bör vidgas till att omfatta även riksdagsval. På samma sätt som invandrarna skall kunna påverka de kommunala frågorna bör de enligt vår mening beredas möjligheter att påverka andra samhällsfrågor, som berör de villkor de arbetar och lever under. Motsvarande bör gälla svenskar som bor och arbetar i andra länder. En vägledande tanke har varit att människor skall ha möjlighet att påverka samhällsutvecklingen i det land där de stadigvarande bor. Denna princip börjar bli erkänd även i andra länder, påpekade LO i sitt remissyttrande över valtekniska utredningens förslag. LO kom fram till slutsatsen att skäl saknades för slopande av femårsgränsen. Också vpk har kommit fram till uppfattningen att den hittills gällande femårsgränsen inte bör vidgas. Förslaget om sju år som gräns för rösträtt ser vi enbart som en eftergift för de borgerliga partiernas krav, och vi har därför yrkat avslag på denna förändring. Påståendet i propositionen att det blivit tämligen vanligt med tjänstgöringstider i internationell verksamhet som överskrider den nuvarande tidsgränsen styrkes knappast av de undersökningar som gjorts. De borgerliga partiernas försök att framställa sin kampanj som ett sätt att vidga demokratin är helt falskt. Ville man åstadkomma detta, skulle man i stället arbeta för vidgad rösträtt för invandrarna i vårt land och för utlandssvenskarna i de länder där dessa är verksamma. Intresset för att påverka politiken i Sverige liksom det motiverade i att göra detta måste helt naturligt bli mindre ju längre tid en svensk vistas i ett annat land. Det måste vara mera angeläget att påverka politiken i det land där man bor och arbetar. Därför är kravet på bevarad rösträtt utan någon som helst tidsgräns orimligt från alla synpunkter.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

Herr talman! Vi har fri rörlighet över gränserna för våra medborgare. Vi betraktar det som en grundläggande frioch rättighet att man skall ha rätt att lämna sitt land om man önskar det, liksom att man har en ovillkorlig rätt att återvända. Herr Berndtson gjorde sig till tolk för en väldigt trångt nationalistisk uppfattning i hela den här frågan. Den rimmar illa med den internationalism som man i andra sammanhang inom vpk ger sig sken av att företräda. I vad gäller herr Johanssons i Trollhättan inlägg kan man säga att alla de invändningar som han riktade mot förslaget att slopa tidsgränsen egentligen avser varje rättighet för utlandssvenskar att rösta. Herr Johansson är således emot även den möjlighet som ges den som har bott upp till fem år utomlands — en gräns som nu ändras till sju år. De utlandssvenskar som lämnar vårt land för att för all framtid bosätta sig i ett annat land skaffar sig självfallet också medborgarskap i det land som de emigrerar till. Enligt de medborgarskapsregler som gäller förlorar de därmed sitt svenska medborgarskap, och sedan har de inte rösträtt längre. Men just genom att man bibehåller sitt svenska medborgarskap visar man ett bibehållet intresse för Sverige — och ett bibehållet intresse för att återvända till Sverige. Sedan förde herr Johansson också ett mycket märkligt resonemang om valbarheten. Vad är det för speciella undantag som herr Johansson menar skulle gälla beträffande valbarhet för den här kategorin av röstberättigade? Menar herr Johansson att de utlandssvenskar som omfattas av den femårsgräns som nu gäller, eller den sjuårsgräns som kommer att gälla enligt regeringsförslaget, inte skulle vara valbara? Vi har ju kopplingen mellan valbarheten och rösträtten helt allmänt i vår vallagstiftning. Här finns ingen rimlig anledning att göra några speciella undantag.
Herr talman! Herr Hilding Johansson framhåller att den här reformen inte kommer försent. Nej, teoretiskt gör den naturligtvis inte det, men praktiskt gör den det. Vi vet ju att blygsamt valdeltagande tidigare har berott på bristande information. Är man dessutom i tidsnöd, så blir det svårt att nå fram. Ansökan om att bli upptagen i särskild röstlängd skall göras senast den 1 juni, och försent inkommen ansökan tas inte upp till prövning. Det är sannerligen inte lång tid som står till buds. Informationen desförinnan — Nr 80 skall kanaliseras ut genom våra utlandsbeskickningar och konsulat, och helst Torsdagen den diskuteras i våra utlandssvenska föreningar. Kort tid är det verkligen. 11 mars 1976 Sedan säger herr Johansson att gruppen är föga enhetlig, och det är riktigt. i Han anför också att vissa har kvar sin rösträtt — de som är knutna till Utlandssvenskarnas legationer osv. — och att det finns kvalificerade grupper som kanske borde = rösträtt komma före andra. Men det enda sättet att verkligen skydda kvalificerade grupper från att berövas sin rösträtt är att ge en generell rätt. Får jag ta ett praktiskt exempel. Det finns en informationssekreterare — en svenska — vid legationen i Ottawa. Hon har alltså till uppgift att informera om Sverige i Kanada. Men själv har hon inte rösträtt. Det kan anföras många sådana exempel. Herr Johansson säger att vi hellre borde ägna oss åt att försöka få medborgarskap för utlandssvenskarna i de länder där de verkar och bor. Det är också en god idé, men den gäller inte den här propositionen, och att arbeta för den är väl knappast vår uppgift i den här riksdagen heller.

Herr talman! Jag konstaterar att herr Berndtson inte är intresserad av att alla svenska medborgare som är över 18 år och är myndiga skall ha rösträtt. Det är knappast en särskilt överraskande inställning från vpk-håll. När det gäller en del resonemang som herr Johansson i Trollhättan för, så håller jag med herr Werner i Malmö och herr Fiskesjö om att det egentligen är ett försök till argumentering för att inga som helst utlandssvenskar skall ha rösträtt. Herr Johansson kom också med något konstigt argument om att utlandssvenskarna inte berörs av de beslut som fattas här i riksdagen. Men det är klart att de berörs av sådana beslut. Det är många beslut som påverkar dem. Varför skulle inte de ha något intresse av att vara med därvidlag? De har ju kvar sitt svenska medborgarskap, antagligen därför att de tänker återvända hit till landet så småningom. Om man väldigt gärna vill påverka besluten i det land där man råkar bo och om man tänker bo kvar där är det helt självklart att man också blir medborgare i det landet, och då faller hela frågan om det svenska medborgarskapet bort. Sedan var det ett underligt argument om att en person som bodde i Marseille skulle kunna bli riksdagsman, om han var svensk medborgare. Ja, det kan han ju bli i dagens läge också. Han får bara inte ha bott där mer än fem år, och om regeringens linje vinner skulle det vara fråga om sju år. Men det är ju ett väldigt uppkonstruerat exempel, och det torde vara svårt att hävda att det har någon som helst verklighetsanknytning. Jag tycker att vi kan diskutera litet grand utifrån vad som kan hända i verkligheten och utifrån vissa principer — exempelvis utifrån den grundprincipen att svenska medborgare har rösträtt i Sverige. Att man på 1800-talet kanske inte var så intresserad av saken torde bl.a. bero på vissa tekniska svårigheter. Utlandet var mycket långt borta då. I dagens läge är det inte så många timmars resa till någon punkt på denna jord. 33 Jag ser att justitieministern har gått ut ur kammaren, så jag lär inte få svar på mina frågor om vad det är för upptäckt man har gjort inom departementet vilken innebär att den som varit i utlandet upp till sju år kan förväntas snart återvända hem till Sverige men att detta inte skulle gälla för den som är ute åtta, tio eller fjorton år eller kanske längre tid. Det vore bra om jag kunde få svar på dessa frågor av någon, t.ex. av herr Johansson i Trollhättan.
Herr talman! Jag vill än en gång notera att det är endast vänsterpartiet kommunisterna som kopplar denna fråga med frågan om rösträtt för invandrarna också i riksdagsval. Den frågan diskuteras inte vare sig av utskottsmajoriteten eller av de borgerliga reservanterna. Men vi får ju tillfälle att återkomma till saken när vpk-motionen om utredning i syfte att pröva frågan om rösträtt för invandrare i riksdagsval skall behandlas. Vi får väl då se hur mycket som finns kvar av det vackra talet från borgerligt håll om rättigheterna. Jag noterar ändå som positivt att herr Johansson i Trollhättan i sitt anförande ansåg det rimligt att rösträtten bör gälla där man är bosatt, och jag hoppas att det kommer att vara vägledande för den fortsatta behandlingen av de här frågorna. Men jag menar att utskottsmajoriteten skulle ha haft större styrka att avvisa de borgerligas förslag, om man hade haft kurage att rent ut säga att invandrarnas rösträtt här i Sverige bör vidgas till att gälla också riksdagsval. Då hade man haft en principiell utgångspunkt, och då hade man inte behövt blidka de borgerliga partierna genom att öka på ett par år. Det måste väl ändå vara så att det är mera meningsfullt om rösträtten kan användas för att påverka situationen i det land där man bor och arbetar. Och i det sammanhanget vill jag till herrar Fiskesjö och Lindahl i Hamburgsund säga att uppenbarligen har ni inte alls förstått denna problemställning. Herr Fiskesjö säger att rösträtten skall vara så ren som möjligt. Men vad bör då kriteriet vara? Kan ni förneka att det måste vara viktigare att kunna utnyttja sin rösträtt för att påverka förhållanden i ett land där man lever, bor och arbetar än att rösta i ett land därför att man är född i det landet? Slutligen noterar jag att herr Fiskesjö har totalt missförstått vad som är nationalism och internationalism.

Herr talman! På den sista frågan vill jag bara svara att vi över huvud taget inte har något bostadsband i vad gäller valbarheten till riksdagen. Det bostadsband som fanns tidigare har vi ju i största enighet avskaffat. Herr Berndtson påstod att jag hade missförstått detta med internationalism. Det har jag nog inte. Internationalism innebär bl.a. att man skall stimulera internationellt samarbete och internationellt utbyte av personer och åsikter världen över. I vad gäller de utomlands bosattas möjligheter att påverka sina egna förhållanden i det land där de bor ser jag med stor spänning fram mot vänsterpartiet kommunisternas kommande ansträngningar att ge svenska medborgare, bosatta i de s.k. socialistiska länderna, kommunal rösträtt. Slutligen frågade herr Johansson i Trollhättan vilka beslut av riksdagen som berör de svenska medborgare som är bosatta utomlands. Där vill jag att alla beslut berör sådana svenska medborgare, om de har för avsikt att återvända hem. Genom våra beslut i riksdagen, som är av mycket stor betydelse, förändrar vi kontinuerligt hela det samhälle som dessa svenska medborgare vill återvända till. Det finns alltså ingen logik i kravet att utesluta svenska medborgare från rösträtt enbart av det skälet att de är bosatta utomlands.
Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan har nu haft ett anförande och en replik, men han har hittills inte kommit med något argument för sju årsgränsen. Jag är inte speciellt förvånad över det — det finns åtminstone inte något vettigt argument för den i propositionen, och utskottsmajoriteten har inte heller hittat något bärande argument. Det är bara att beklaga att man ändå håller fast vid sjuårsgränsen. Jag har ställt frågan vad det är för uppseendeväckande upptäckt som ligger till grund för påståendet att den som varit utomlands i sju år förväntas snart återvända hem. Vad är det som hindrar att en person blir utskickad av en industri för att bygga upp ett projekt utomlands som varar i tio år? Det är klart att den personen också är beroende av de beslut som fattas här i riksdagen. Projektet kanske drar ut på tiden, och utlandsvistelsen kanske blir längre än de planerade tio åren — den kanske blir tolv, fjorton år. Därefter återvänder personen i fråga hem. Det är alltså helt omöjligt att dra upp gränser för att avgöra när någon är stadigvarande bosatt i ett annat land och inte tänker komma hem. Det gäller här myndiga svenska medborgare. Skall vi inte kunna låta dem själva fatta detta beslut? Det avslöjar en ganska häpnadsväckande inställning.
Herr talman! Man säger ibland att någon går från klarhet till klarhet. Efter herr Fiskesjös senaste inlägg måste jag om honom säga att han går från missuppfattning till missuppfattning. Låt mig ännu en gång påpeka för herr Fiskesjö och andra att syftet med val och valdeltagande är att man skall kunna påverka frågor som rör arbetsliv och samhällsliv där man arbetar och bor. Vägen till detta är utvidgad rösträtt i det land där man är bosatt. Var man är född måste väl ändå i det sammanhanget vara av mindre betydelse.

Nr 80 Herr talman! En mördare med livstidsdom avkunnad över sig får rösta i svenska riksdagsval. En svensk sjöman som under större delen av sitt liv sett fjärran hav och fjärran hamnar men varit kyrkoskriven i Sverige får rösta i svenska riksdagsval trots att han mycket litet har vistats här. — Utlandssvenskarnas En svensk UD-tjänsteman — vi har läst om sådana exempel — som inte = rösträtt har tjänstgjort hemma på 25 år får rösta. En svensk missionär däremot, utskickad och bekostad av t.ex. en svensk frikyrka, med goda kontakter med sitt hemland, sin hemkyrka, sina hemförsamlingar, får inte rösta. En svensk affärsman som representerar ett svenskt företag vars moderbolag han står i nära kontakt med — han ringer hem flera gånger i veckan, flyger hem ett par gånger i månaden — får inte rösta. En svensk som arbetar i en internationell organisation och gör stora insatser för det mellanfolkliga samarbetet får inte rösta. Så konstigt, så orättvist fungerar faktiskt de nuvarande bestämmelserna om rösträtten. Så stora är skillnaderna! Tala inte om konsekvens, för någon sådan finns inte på detta område! Det vet naturligtvis också regeringen och konstitutionsutskottets majoritet. Under flera decennier har man visat sitt dåliga samvete genom att ständigt förhala frågan. Ända in i det sista har frågan förhalats. De argument som har använts för att försvara förhalandet har varit inkonsekventa. Om det inte hade varit för oppositionens envetna kamp för att ge utlandssvenskarna rösträtt hade vi i dag inte ens haft den femårsgräns som existerar och inte heller något förslag om en sjuårsgräns. Utlandssvenskarna hade, tro mig, varit helt utan rösträtt. Vi kontrollerar inte människors kunskaper här hemma för att avgöra om de skall få ha rösträtt eller inte. Vi ställer i princip inga andra krav än att de skall ha uppnått rösträttsåldern. Vi har här i landet liksom i alla andra länder människor med bisarra, tokiga åsikter och egenskaper, men de får rösta. Vi är överens om detta därför att vi vet att varje försök att katalogisera människorna på detta område är orimligt, omöjligt. Ingen skulle på allvar vilja föreslå att vi skall kontrollera kunskaper, kapacitet, åsikter innan vi ger människorna rösträtt här hemma. Men om vederbörande i dag har bott mer än fem år utomlands är det stopp. Det hjälper inte vilka kunskaper han har om Sverige och svensk politik, hur noga han följer utvecklingen här hemma. Det hjälper inte om han arbetar för Sverige och gör Sverige stora tjänster — han får inte rösta. Nu sägs det från socialdemokratiskt håll att utlandssvenskarna skall försöka påverka utvecklingen i första hand i de länder där de verkar. Det är lätt att säga det, men hur förhåller det sig i praktiken? Om en svensk emigrerar i avsikt att bosätta sig för gott i ett annat land, begär han normalt sett så snart som möjligt medborgarskap i det landet. Det ligger i hans eget intresse, Det tar sin tid, därför att ibland är kvalifikationsgränserna långa. Så fort han har blivit medborgare i det nya landet är han ur bilden från svensk synpunkt. Men om han vill fortsätta att vara svensk medborgare, om han arbetar utomlands i avsikt att komma tillbaka till Sverige för att 57 åter bosätta sig här är han i en besvärlig situation. Han får inte rösta i det land där han är bosatt, och han får inte heller rösta i Sverige. Vi har här en grupp människor som står utanför de demokratiska påverkansmöjligheterna. De faller emellan både det land de bor i och sitt tidigare hemland. I många fall är det nämligen inte möjligt för dem att bli medborgare i det land där de just då arbetar även om de skulle vilja bli det. Vad har då hänt på detta område? Jag har genom mitt arbete kommit i kontakt med människor som ofta arbetar utomlands i näringslivets tjänst. Vad händer med dem? Jo, i ökad utsträckning arbetar de utomlands i ett land några år. Det är inte tillräckligt för att de skall kunna bli medborgare i det landet men tillräckligt för att de skall mista rösträtt i Sverige om utlandsvistelsen överskrider femårsgränsen. Sedan flyttar de inte tillbaka till Sverige utan de flyttar vidare till ett annat land. De arbetar först kanske i London fem eller sex år, och sedan flyttar de till Paris och verkar där fem eller sex år. Även om det skulle vara möjligt för dessa personer att få medborgarskap i de länder där de arbetar, kan vi inte begära att svenskar i den här situationen skall byta medborgarskap fem, sex eller sju gånger under sitt yrkesverksamma liv. Det är fullständigt orimligt att den här kategorin faller helt utanför när det gäller möjligheten att rösta. Frågan om utlandssvenskarnas rösträtt har vid det här laget diskuterats länge, och argumenten är välkända. Jag tycker att det är beklagligt att man från socialdemokratins sida in i det sista försökt förhala en rättvis lösning av denna fråga. Vi kan bara spekulera över skälen härtill. Det har sagts i tidningarna att det skulle bero på att man är rädd för att utlandssvenskarna skulle rösta borgerligt. Det vet vi inte så mycket om. I och med att antalet utlandssvenskar blir fler har jag en känsla av att utlandssvenskarnas röstning tämligen väl kommer att avspegla röstningspreferenserna i övrigt. Men det har ju i och för sig ingen betydelse. Jag hade för en tid sedan en radiodebatt med ledamoten av konstitutionsutskottet Olle Svensson i Eskilstuna. Den debatten ägde rum innan propositionen hade framlagts. Han förvånade mig i den debatten genom att uttrycka tveksamhet mot att ge ”skattesmitande Spaniensvenskar” rösträtt. Jag kan förstå om Olle Svensson och många andra inte vill ge just den kategorin rösträtt — jag tror inte att den kategorin har så stora sympatier. Men har det med saken att göra? Avslöjar man inte genom sådana uttalanden ligen att hålla grupper, vilkas åsikter vad man innerst inne är ute efter, ni man inte tycker om, borta från rösträtt i svenska val? Herr talman! Låt oss hoppas att vi i dag, med eller utan lottens hjälp, ger utlandssvenskarna deras rättmätiga rösträtt. Om så inte sker är det bara att säga att frågan därmed inte är avgjord för gott. Den blir inte avgjord förrän denna demokratiska rättighet också tillkommer de svenska medborgare som verkar och lever utanför vårt lands gränser.
Nr 80 Herr talman! Till herr Berndtson vill jag säga att jag inte alls har miss Torsdagen den förstått honom. Han menar att det enbart är de som bor i ett land som 11 mars 1976 skall påverka ett lands politik, oavsett om de är medborgare i detta land I eller inte. Men det här får intressanta konsekvenser, när man ser på för — Utlandssvenskarnas hållandena i de socialistiska staterna och vänsterpartiet kommunisternas — rösträtt möjligheter att agera för vidgade rättigheter i det hänseendet i dessa stater. Det skall verkligen bli spännande att se om vänsterpartiet kommunisterna kommer att lägga ned stor energi på att ge inte bara det egna landets medborgare utan även utlänningar i dessa länder rösträtt på olika plan. I sitt senaste inlägg sade herr Johansson i Trollhättan med indignation i rösten, att mitt påstående att de beslut vi fattar berör alla svenska medborgare, oavsett om de är bosatta i landet eller inte, var avslöjande. Här lät väl ändå utskottets ärade ordförande argumentnöden föranleda att han flög i väg från allt förnuft. Det är självklart att de beslut som vi undan för undan fattar här i riksdagen påverkar och förändrar samhället i en mängd avseenden. Det samhälle som den som vistats några år utomlands återvänder till är inte detsamma som det samhälle han eller hon en gång lämnade.

Herr talman! Även moderaterna har en gång i tiden medverkat till att införa möjligheterna för verk inom kommunikationsdepartementet att, efter anmälan till kommunikationsdepartementet, använda en marginal om 10 96 för investeringar av exempelvis sysselsättningsskäl. Vi har de senaste åren gått emot detta och jag vill redovisa fyra skäl för att vi inte anser att detta längre bör gälla. För det första rör sig verken med en för varje år allt större budget. För det andra går mycket stora belopp från arbetsmarknadsverket ut till olika jobb som också berör kommunikationsverken, och där de kan få påfyllnad efter behov. För det tredje tycker vi att avgörandet även i fortsättningen bör ligga hos riksdagen och att regeringen skall gå till riksdagen och begära tilläggsanslag. För det fjärde tror vi att verkens anslagsyrkanden blir bättre förberedda om man tillämpar en sådan ordning. Detta är, herr talman, motiven till vårt ställningstagande.

Herr talman! I trafikutskottets betänkande nr 12 behandlas under punkten 2 även motionen 1621, i vilken begärs att ingen ändring av namn på postanstalter får ske utan att berörd allmänhet gett sitt samtycke. Vidare krävs att postverkets adressanvisningar skall ta hänsyn till önskemål om att i postadresserna gårds-, by-, sockenoch samhällsnamn tillåts i syfte att bibehålla sådana kulturhistoriskt värdefulla namn levande. Utgångspunkten för denna motion, som herr Svanström och jag väckt, är att det även på detta område finns anledning att slå vakt om de värdefulla ortsnamnen. I samband med debatten om fastighetsdataregistret framkom en mycket bred opinion för bevarande av hävdvunna gårdsoch ortsnamn. Herr Svanström, som står först på den motion jag talar för, kanaliserade denna opinion till riksdagen och fick också efter flera år riksdagens stöd för att bevara ortnamnen. För framtiden måste detta betraktas som ytterst värdefullt, inte minst från kulturhistorisk synpunkt. Samma invändningar som kunde riktas mot fastighetsdatans uppbyggnad kan i dag riktas mot postverkets adressanvisningar och ändringar av namn på poststationerna. Det föreligger fortfarande hot om namnändringar på ett stort antal poststationer. Enligt vår uppfattning får dock inte namnändring på de poststationer som inordnas i den postala organisationen för en kommun ske utan att mycket bärande skäl därför kan anföras. Det räcker inte att vara försiktig endast i de fall där kommunen så önskar eller om namnändringen möter starkt motstånd från de berörda postkunderna. Namnförändringar får över huvud taget icke ske utom i ytterst tvingande fall och där inte någon opposition eller några invändningar efter ingående samråd med den berörda allmänheten kommit fram. Enligt utskottet — som vidhåller vad man sade på denna punkt förra året — synes syftet med motionen i rimlig utsträckning kunna tillgodoses. Det innebär knappast någon viljeyttring från riksdagens sida, och därför är det nödvändigt att manifestera en viljeyttring genom ett bifall till motionen. Jag kan avstå från att räkna upp exempel på namnändringar som skett, eftersom var och en av riksdagens ledamöter kan finna exempel i sina hemorter. Vad som inledningsvis sades om bevarande av ortnamn gäller också i hög grad de adressanvisningar som utfärdas när det gäller lantbrevbäringarna. Här berörs adressater som tidigare kan ha mist en lokal poststation —- i socknen eller byn. Den postadress som sedan gällt under flera år har nu ändrats till den som gäller för huvudpoststationen i kommunen eller annan större poststation inom kommunen. Den skadan är redan är skedd. Vad som däremot är anmärkningsvärt är att postverket utfärdar anvisningar för adressangivelser, som av kunderna uppfattas som onödiga, kanske rent av stötande. Men respekten för överheten i det här fallet gör att man anpassar sig, även om man inser att resultatet blir bristande identifikation och en kulturell utarmning. Vi anser att postverkets anvisningar utgör en fara i bl.a. dessa avseenden. Detta gäller såväl dem som betjänas av lantbrevbäring som dem som har gatuadresser i samhällen, där postadressen har förändrats till t.ex. namnet på kommunens centralort med tillägg av ett nummer, 1,2,3 osv. Adressatens geografiska hemvist blir svår att fastställa, när enligt anvisningarna adressen ersätts med linjenummer och postlådenummer. Inte ens om man får tillstånd att använda gårdsnamn utan kombination med sockennamn eller gatuadress utan angivande av det lilla samhällets namn blir adressen lättdefinierad, eftersom det kan finnas flera gårdar med samma namn i kommunen eller i ett antal socknar i kommunen eller med samma gatuadress i flera av kommunens småorter. Det måste enligt vår uppfattning vara fel att utfärda anvisningar, där gårds-, by-, sockeneller samhällsnamn utesluts ur postadressen till förmån för helt anonyma nummerbeteckningar. Än allvarligare blir det enligt vår mening då postverket i vissa fall vidtar åtgärder mot dem som inte följer anvisningarna. Som exempel på detta kan nämnas — och där har jag erfarenhet från mitt eget arbete — att post returneras till avsändaren därför att adressen är ofullständig eller att adressändringsblanketter med följande vänliga hälsning utdelas: ”Postadressen på bifogade tidning är felaktig. Vi vore tacksamma, om Ni vill meddela Er rätta postadress till tidningsutgivaren. På så vis får Ni tidningen utan försening och samtidigt hjälper Ni oss, så att vi inte behöver eftersända den. Bifogade blankett kan lämpligen användas. Med vänlig hälsning”. Till yttermera visso tar postverket också betalt för att utföra denna ändring. Det kan gälla personer som under en lång följd av år, kanske under hela den tid man har bott på platsen, har haft just den adress som postverket nu vill ändra. Det finns en annan typ av förändringar, nämligen att postverket från ett företag eller från en förening som har ett register begär in ett avdrag på samtliga adresser och sedan skickar tillbaka det till företaget eller föreningen med ändrade adresser, detta helt utan adressatens kännedom. I denna del säger utskottet att man anser sig kunna förutsätta att i det fortsatta arbetet härmed hänsyn i skälig utsträckning tas till önskemål av det slag motionärerna framfört. Någon framställan från riksdagens sida synes därmed inte vara påkallad. Vad som saknas är ett ställningstagande från utskottets och riksdagens sida. Skall de enskilda i fortsättningen också tvingas underordna sig anvisningar eller utan sin vetskap få adresserna ändrade? Vi saknar också i utskottets skrivning en redogörelse för vad den översyn innehåller som f. n. pågår inom postverket för adresseringssystemet på bl.a. landsbygden. Enligt vår uppfattning måste hänsyn tas till önskemålet att kulturhistoriskt värdefulla namn hålls levande, och det påkallar ett ställningstagande från riksdagens sida i enlighet med vad som yrkas i motionen. Herr talman! Med stöd av vad som anförts yrkar jag härmed bifall till motionen.

Herr talman! I motionen 1975/76:1579, som behandlas i trafikutskottets betänkande nr 12, yrkas att riksdagen som sin mening uttalar att beteckningen frimärke bör ges en mera tidsbetonad prägel och att regeringen skall låta postverket verkställa denna namnförändring. Till detta yrkande säger trafikutskottet att det enligt dess uppfattning inte föreligger någon anledning att från riksdagens sida göra ett sådant uttalande. Dessa vise män i trafikutskottet — förlåt mig; där finns också en kvinna bland de fjorton männen! — är i sitt utlåtande helt överens om avslag på motionen. Utskottet ger dock ingen motivering till att det inte föreligger någon anledning att rekommendera ett uttalande i enlighet med motionens yrkande. Möjligen har utskottet i sitt ställningstagande utgått från att motionären trott att förstavelsen ”fri-” i ordet frimärke innebar att postförsändelsen skulle vara gratis. Detta har dock motionären inte inbillat sig. Endast några ord till frågan om frimärkets historia i Sverige: Före tillkomsten av frimärket kunde avgiften för postbefordran erläggas av antingen avsändaren eller mottagaren. Betalades avgiften av avsändaren, var det fritt fram för mottagaren. Mottagaren slapp alltså betala någon avgift. Härav det ursprungliga namnet. Efter år 1855 blev beviset för att betalning skett att försändelsen åsattes en papperslapp med påtryckt valör som skulle makuleringsstämpas. Denna papperslapp fick olika benämning på olika språk. I Sverige kom papperslappen att få namnet frimärke, vilket lånades från tyska språket. Sverige var då i flera avseenden starkt påverkat av detta Tyskland. Men språket och även dess innebörd förändras under tider som går.

I Tyskland, varifrån Sverige lånat namnet frimärke, har man numera — tydligen för att undvika missförstånd — övergått till namnet brevmärke såsom en mera adekvat beteckning. Då kan inga missförstånd uppstå, menar man. Det är känt för oss alla att postverket under senare tid myntat en hjärtnupen slogan: ”Ett brev betyder så mycket.” Med denna slogan som basis har verket drivit en påkostad reklamkampanj. På affischer och i annonser ser man den gamla damen sitta med ett brev i handen som en kärkommen hälsning från en nära anförvant. En dylik reklam tror postverket skall gå hem bland det svenska folket, i synnerhet i tider då det berättas så upprörande historier om alla gamla på de många vårdinrättningarna som glöms bort av sina egna. Med denna reklamkampanj avser postverket att skaffa sig ett gott anseende bland det svenska folket. Dess slogan, ”Ett brev betyder så mycket”, och bilden av den gamla damen rör ju vid det svenska folkets sprödaste hjärtesträngar! Och kanske har postverkets reklam i detta avseende påverkat vissa människor, som annars inte skulle ha kommit ihåg sin gamla mamma, mormor eller farmor. Så långt är ju allt gott och väl. Postverkets intentioner är dock mera krasst affärsmässiga. Med den reklam det här är fråga om avser postverket att i görligaste mån dölja de många och omfattande portohöjningarna under senare år och se till att inte brevförsändelsernas antal och därmed lönsamheten sjunker. Brevskrivarna —- det svenska folket — får inte fastna i tankebanor som: ”Ett brev kostar så mycket”. Man är orolig för att de ständiga portohöjningarna — den 1 februari kom ytterligare en prisförhöjning — skall verka menligt på lönsamheten; förmedlingsverksamheten kan då sjunka och därmed lönsamheten. Trots dessa ständiga portohöjningar tycks postverket vara av den uppfattningen att beteckningen på portot även i fortsättningen skall vara frimärke, och trots att postverket vet att den stora delen av det svenska folket inte känner till frimärkets historiska bakgrund. Ett mer lämpligt namn torde vara på sin plats, och flera namnförslag skulle kunna ställas. För att nå resultat framhålles i motionen två framkomliga vägar. Den ena är att en statlig utredning komme med lämpliga förslag. En enmansutredning skulle vara tillräcklig. Någon pensionerad generaldirektör, exempelvis, skulle mycket väl kunna användas till denna uppgift. Det finnes ju gott om generaldirektörer i detta land, även pensionerade sådana. De pensioneras ju vid relativt tidig ålder och har säkerligen en hel del att ge samhället efter ett väl förrättat värv som generaldirektör. De kan ju exempelvis inte spela golf året om. En och annan reser kanske till Bahamaöarna, där det går att bedriva denna sport året om, även under den årstid då vi har det grått, isigt och kallt i vårt nordliga land. Att jag i min motion stannat just för generaldirektören som enmansutredare beror givetvis på att då vet man med säkerhet att man får ett bra jobb utfört. Men det finnes även en annan väg att gå, vilket också framhålles i motionen: postverket skulle inom sin kundkrets, som ju är det svenska folket, kunna utlysa en pristävlan om nytt namn på portot i stället för det nu gällande. Pristävlingar lär vara ett utsökt medel bland landets privata företag. Därtill vore det en gärd av demokrati att låta det svenska folket uttala sig i namnändringsfrågan. Då postverket ser rent affärsmässigt på sin verksamhet, varför inte helt och fullt följa det privata näringslivets reklammetoder? Men nu skall i ärlighetens namn sägas, att en så hjärtnupen reklam som postverket går ut till sin kundkrets med har mig veterligt ännu inte det privata näringslivet ansett sig ha hjärta att använda. Men det privata näringslivet har med framgång använt metoden att låta kundkretsen själv medverka i reklamen. De många pristävlingar som ständigt är på gång för att ge den eller den varan ett namn vittnar om att denna väg ger önskvärda resultat. Går man i dag förbi varuhusen vid Sergels torg, skall man finna att ett av dessa varuhus just nu vill engagera kundkretsen i uppgiften att måla dess nya sommarbärkasse — en genial metod. I motionens yrkande har jag dock stannat inför att föreslå att riksdagen uttalar som sin mening att beteckningen frimärke ges en mera tidsbetonad prägel och låter regeringen uppdraga åt postverket att verkställa namnförändringen. Herr talman! Jag yrkar bifall till min motion.

Herr talman! Herr Lorentzon tycker att portot är för dyrt. En logisk följd av den åsikten borde vara att han motionerade om nya regler för portoberäkningen här i landet, men det gör han inte. I stället vill han ändra namnet frimärke. Visserligen säger han att han inte ett ögonblick har trott att beteckningen frimärke skulle innebära att man kunde få märket gratis, men ändå har han uppfattningen att därför att portot är dyrt måste man ändra beteckningen. Vad kommer beteckningen frimärke av? Herr Lorentzon har själv förklarat det: avgiften för befordran är betalad av avsändaren, och därför kan försändelsen fritt utlämnas till mottagaren. Frimärke är en tidlös beteckning, och den behöver inte ändras. Vi hade ursprungligen i förslaget till utskottsbetänkande sagt att det inte föreligger ”någon som helst” anledning att från riksdagens sida göra ett sådant här uttalande. Med hänsyn till vår värderade ledamot herr Magnusson i Kristinehamn, som är en mycket sympatisk man, strök vi detta uttryck. Men jag kan som min personliga mening säga att det inte finns någon som helst anledning att göra ett uttalande från riksdagens sida. Tanken på att man skulle tillsätta en statlig utredning i detta syfte är ju en utmärkt illustration till allvaret i herr Lorentzons motion. Herr talman! För att nu gå över till mera seriösa sammanhang vill jag påminna om att jag tidigare med herr Svanström har haft en debatt i den här kammaren beträffande beteckningen på postanstalter. Jag har därvid haft tillfälle att säga att herr Svanström genom sina upprepade framstötar har lyckats åstadkomma förändringar på detta område. Till herr Kindbom vill jag säga att jag tycker att man nu har kommit långt i tillmötesgående från postverkets sida, när man efter en omprövning så sent som förra året sade att en namnändring för postanstalt inte kommer att ske då vederbörande kommun motsätter sig detta eller en stark opinion från allmänhetens sida konstateras föreligga. Då har alltså postverket gått mycket långt: Ingen namnändring om kommunen motsätter sig den eller om det finns en stark opinion från allmänhetens sida. Beträffande användning av adresser har vi stor sympati för motionärernas synpunkter och har hänvisat till den översyn som nu pågår. Vi förutsätter att i det fortsatta arbetet hänsyn i skälig utsträckning tas till önskemål av det slag som motionärerna framfört.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
Herr talman! Jag fäster självfallet vikt vid att herr Sven Gustafson i Göteborg säger att detta är ett seriöst ämne att diskutera. Bara på den sista punkten, då det gäller adressanvisning, skulle jag vilja uttala att när utskottet känner sympati för vad vi har anfört, så hade man kanske kunnat ge uttryck för en viljeinriktning i detta avseende. Det pågår alltså en översyn, och vad den översynen innehåller vet vi ingenting om. Det har här gjorts vissa uttalanden om detta, och de leder i varje fall inte i riktning mot en förbättring på detta område, snarare tvärtom — en ännu större anonymitet och nya begrepp som inte hör hemma på platsen. Därför har vi funnit — och finner fortfarande — att riksdagen borde ha gjort detta uttalande.

Herr talman! Herr Sven Gustafson i Göteborg säger att jag anser att portot är för dyrt. Det har jag inte alls uttalat mig om. Då måste herr Gustafson ha hört fel eller hört mycket illa. Jag har talat om att det svenska folket inte känner till frimärkets historiska bakgrund. Att dessa oupphörliga prishöjningar sker och att man har beteckningen frimärke är föremål för insändare i tidningarna. Karikatyrtecknare har haft detta som ett kärt ämne — det känner säkerligen herr Gustafson till. Att svenska folket inte känner den historiska bakgrunden gör att man fattar frågan på detta sätt. Därför har jag motionerat. Självfallet har jag sett seriöst på frågan. Det tal som jag höll inledningsvis tyckte jag var både sakligt och innehållsrikt. Jag väntade med spänning på vad trafikutskottets ordförande hade att anföra. Det var sannerligen inte mycket. Men ta exempelvis den svenska almanackan. Där finns fortfarande tiderna för solens uppoch nedgång. Där har vi alla kungligheternas födelseoch namnsdagar — de är fortfarande noggrant angivna — samt uppmaning till svenska folket att just dessa dagar skall flaggan gå i topp. I almanackan fanns tidigare också uppgift om portokostnaderna — vad ett brev kostade utifrån viktenheten, vad ett kort eller brevkort kostade osv. Men dessa uppgifter har på senare år helt försvunnit ur almanackan. Numera, när prisökningar på portot nästan hör till ordningen för dagen, kan man inte införa dessa uppgifter i den svenska almanackan. Men beteckningen frimärke finns fortfarande. Herr Sven Gustafson säger att frimärkets beteckning är tidlös. Ändå förhåller det sig så att språket liksom innebörden förändras med åren. Här finns inget tidlöst i det avseendet, herr Gustafson.

Herr talman! Nej, språket är inte tidlöst, men beteckningen frimärke är tidlös. Herr Lorentzon försäkrar med ett skratt att han ser mycket allvarligt på denna fråga. Han själv tror inte att beteckningen frimärke betyder att frimärket är gratis. Han försöker inbilla kammaren att det finns någon svensk medborgare som tror det. Jag tror det inte. Får jag säga till herr Kindbom, att när utskottet förutsätter att de synpunkter som framförts i den motion herr Kindbom här talar för skall tillgodoses i skälig utsträckning, så är det en viljeyttring från utskottets sida.
Herr talman! Fortfarande vidhåller herr Sven Gustafson i Göteborg att jag menar att beteckningen frimärke som sådant innebär att det skall vara gratis och att jag söker inbilla kammarens ledamöter att det är uppfattningen också ute bland folket. Men så har jag inte alls uttryckt det. Varför skall vi inte hålla oss till saken? Jag har talat om att frimärke inte är en adekvat beteckning i dag, därför att dessa oupphörliga prisökningar sker, och jag har sagt att folket inte känner till den historiska bakgrunden. Det är ingen människa som inbillar sig att det skall vara gratis för att det står frimärke, och det vet herr Gustafson mycket väl. Hur billig demagogi som helst går inte att använda ens i denna kammare herr Gustafson.
Herr talman! Frimärket har aldrig varit gratis. Därför är beteckningen tidsenlig nu liksom den var det när den infördes.

Herr talman! Jag befinner mig i den något ovanliga situationen att jag vill uttrycka min tillfredsställelse över att en motion som jag har väckt blivit avstyrkt av trafikutskottet, samtidigt som jag är glad att jag har väckt motionen. Jag syftar då på att jag motionsledes hade föreslagit att svenska folket skulle ges möjlighet att per post skicka gratulationer i form av postogram e. d. på högtidsdagar och vid andra uppvaktningar. Jag kände givetvis till vad som nu har blivit en realitet, nämligen att telegramutredningen skulle föreslå att man med hänsyn till den ogynnsamma kostnadsutvecklingen och det växande underskottet i verksamheten skulle avskaffa den s.k. lyxtelegramtjänsten. Under tiden sedan motionen väckts har emellertid, herr talman, Röda korset tagit fasta på det här förslaget och alldeles i dagarna släppt ut en hyllningsblankett med utomordentligt vackra dekorationer, i samma format som lyxtelegrammen och betingande ett pris av 7 kr. Med porto kommer blanketten att kosta 8 kr. Glädjen med vad som här gjorts blir desto större som behållningen av blankettförsäljningen kommer Röda korsets humanitära verksamhet till godo, och därför vill jag personligen uttrycka min glädje över att det just blir Röda korset, inte postverket, som i framtiden får tjänstgöra som förmedlare av våra välkomna hyllningar vid olika bemärkelsedagar.

Herr talman! Fru Sundberg tackade för att hennes motion har blivit avstyrkt, men jag är litet förvånad över att fru Sundberg inte följer med vad som sker här i riksdagen. Vad som redovisas i trafikutskottets förevarande betänkande är nämligen att man förra året avstyrkte en motion som jag hade väckt. Den avstyrktes därför att förslaget hade bringats till postverkets kännedom i annan ordning. Det var jag som något år tidigare hade bringat detta till postverkets kännedom. Jag tänkte nämligen inte ge offentlighet åt att det var mitt uppslag och att jag på detta sätt skulle göra posten en tjänst, samtidigt som televerket besparades en förlust på tiotals miljoner kronor eftersom lyxtelegramverksamheten på senare år har inneburit stora förluster. Här talas det nu om postogram, men då borde man förse denna benämning med en ring som omsluter R, därför att postogram är ett inregistrerat varumärke som inte får missbrukas. Posten har rätt att använda det tack vare en åtgärd som jag vidtog. Fru Sundberg glädjer sig åt att Röda korset får fördel av den föreslagna verksamheten, inte postverket. Ja, jag har suttit i postutredningen i sju år och skulle väl därför ha ett visst intresse av att postens syften främjas. Jag har också den uppfattningen att posten skulle kunna få en ganska väsentlig inkomst av en brevrörelse av detta speciella slag. Men inte nog med det. Tanken har också varit att det skulle kunna ske i samband med välgörenhet; dock inte så att en enda välgörenhetsorganisation skulle få dra nytta av verksamheten. Den tanke som ligger till grund för postens vidare funderingar är enligt vad jag erfarit att man i samarbete med t.ex. radiohjälpen skulle kunna göra speciella välgörenhetsinsatser genom olika organisationer, som på det sättet skulle främjas. Det enda jag nu kan säga är att jag tycker att det har gått litet långsamt med postens åtgärder att åstadkomma ett postogram. Men nu hoppas jag att det kommer att hända någonting. Och jag har den uppfattningen att det kan bli av en helt annan storleksordning och effekt om blanketterna tillsammans med ett snyggt kuvert och med gällande portomärke säljs genom postanstalterna, än om en enda organisation släpper ut en hyllningsblankett. Med all aktning och lyckönskan till Röda korset för vad man kan åstadkomma tycker jag dock att man i stället borde gå den väg jag har föreslagit och som jag vet att postverket arbetar med. Då tror jag som sagt att verksamheten kan få avsevärt större effekt. Det är beklagligt att förverkligandet av denna tanke har dröjt så länge. Och jag är som sagt litet förvånad över att fru Sundberg inte följer med vad som händer här i kammaren.
Herr talman! Utan att vilja ta upp någon debatt med herr Löfgren om vems förslaget var från början kan jag utan vidare påstå att vi inom moderata samlingspartiet diskuterade detta förslag för sju, åtta eller kanske tio år sedan. Men den saken hör inte hemma här. Det väsentliga tycker jag är att svenska folket nu har fått en möjlighet att brevledes framföra sina lyckönskningar. Eftersom jag följer med vad som sker här i riksdagen kände jag givetvis till herr Löfgrens motion. Men vad som hänt sedan dess är ju att telegrafutredningen har lagt fram sitt förslag, och det var inför det förslaget —- där man klart sade ut att lyxtelegramstjänsten skulle avskaffas — som jag ansåg denna fråga vara så pass viktig att den borde tas upp igen av riksdagen. Herr Löfgren beklagade att postverket arbetat långsamt. Jag skulle också ha gjort det beklagandet, om inte Röda korset lyckats handla snabbare och komma före. För att undvika missförstånd vill jag säga att Röda korset icke använder beteckningen postogram för sin hyllningsblankett. Det är en hyllningsblankett av samma format som ett telegram. Jag vill sluta med att uttrycka förhoppningen att Röda korset, även om postverket nu skyndar på — och det verkar som om min motion trots allt skulle resultera i en aktivitet från postens sida — skall få lycka och framgång med den blankett organisationen redan släppt ut.
Herr talman! Det finns ju ingen anledning för oss att debattera vad som är riktigt eller inte. Men, fru Sundberg, några dagar efter det att jag fick reda på att den här motionen hade väckts talade fru Sundberg om att ni i moderata samlingspartiet hade resonerat om saken för några år sedan, men också att fru Sundberg inte visste att jag hade motionerat i frågan i fjol. Det tycker jag bör sägas. Jag hoppas att Röda korset kan få nytta av den typ av hyllningsblankett som organisationen nu utgivit. Men jag hoppas att det skall bli en betydligt bredare uppslutning kring de postogram som kommer att lanseras genom postens försorg. Att Röda korset inte kan använda beteckningen postogram behöver väl inte särskilt sägas. Inom Röda korset är man säkerligen inte intresserad av att göra intrång i ett immaterialrättsligt ägande.

Herr talman! Anledningen till att utskottsmajoriteten har beslutat föreslå ett investeringsanslag som ligger 30 milj.kr. över vad departementschefen har begärt är att vi vill ge SJ en chans att utnyttja de möjligheter till ökad trafik som har yppat sig under senare år. I SJ:s pessimistiska långtidsbudget räknades med en minskning av persontrafiken med 2 96 per år. I stället ökade den förra året med 20 96. Vi tycker att det är bra om SJ verkligen kan tillvarata de möjligheter till utveckling som finns och har därför velat ge SJ pengar som kan investeras på olika områden. årsperiod skall omarbetas har SJ också gjort detta. Därvid har man lagt Nr 80 in vissa investeringsprojekt som inte kan bli utförda om departementsche Torsdagen den fens förslag går igenom. Det gäller t.ex. pengar för upprustning av inlands 11 mars 1976 banan. Riksdagen har begärt en upprustning av inlandsbanan, och SJhar = också i sina anslagsäskanden tagit med ett belopp för detta ändamål. Men = Statens järnvägars med den anslagstilldelning som SJ får om inte utskottsmajoritetens yrkande = anslagsbehov vinner kammarens bifall torde det inte finnas några förutsättningar härför. Jag kan också peka på att vi för ett par år sedan i den här kammaren var överens om att ge SJ 30 milj.kr. mer än departementschefen då begärde, och de 30 miljonerna har varit till mycket stor nytta. Det var dessa 30 miljoner som gav SJ möjligheter att börja en nyanskaffning av motorvagnar eller rälsbussar som de populärt kallas. Man hade inom SJ räknat med att köra ned de gamla rälsbussarna tills de var skrotningsfärdiga för att sedan lägga ned trafiken på de aktuella bandelarna. Efter riksdagens uttalande i det sammanhanget, som vi var helt eniga om, har man nu beslutat att rusta upp motorvagnsbeståndet. På det sättet får man en bättre trafik.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

Den som åkt på inlandsbanan vet att det finns mycket att göra där, och de 11 miljoner som SJ vill använda för detta ändamål kommer att tillgodose mycket angelägna behov.

Herr talman! Jag undrar om utskottets ärade vice ordförande tror att SJ gjort en framställning om 11 milj.kr. för att göra en upprustning av två mil på inlandsbanan. Man har begärt 11 milj.kr. för att göra förbättringar på angelägna områden. Jag vill återigen nämna motorvagnarna. Genom riksdagens förra beslut har SJ nu haft möjligheter att börja göra provkörningar med motorvagnar på inlandsbanan. Tyvärr har man varit så försenad när det gäller projektering och planering att man varit tvungen att hyra in motorvagnar från kontinenten. Det fanns på detta område inget svenskt utvecklingsarbete. Nu har en anskaffning påbörjats, och vi tycker att det är mycket angeläget att man kan fortsätta upprustningen av inlandsbanan.